Herr talman! Skatteutskottets betänkande 1981/82:50, som riksdagen nu behandlar, tar upp förslag om åtgärder mot alkoholoch narkotikamissbruket. Stor enighet råder om angelägenheten av att komma till rätta med de stora problem som detta missbruk orsakar vårt land, även om det råder delade meningar om vilka åtgärder som kan tänkas ge det bästa resultatet. Bland de förslag som i den allmänna debatten har tilldragit sig det största intresset är lördagsstängda systembutiker. När riksdagen i maj 1981 beslöt om en försöksperiod på fyra månader med lördagsstängt i systembutikerna fanns det åtskilliga som framförde betänkligheter mot en så kort försöksperiod. Man ansåg att den inte kunde ligga till grund för en säker utvärdering av åtgärdens värde för syftet att minska alkoholmissbruket och dess följder. Den utvärdering som nu har skett bekräftar också de farhågorna. Bedömningen är osäker och resultatet inte entydigt. Visserligen har antalet omhändertagna berusade personer, antalet lägenhetsbråk, misshandelsfall och andra ordningsstörande handlingar enligt polisens statistik minskat under lördagar och söndagar, men om detta har berott på lördagsstängda systembutiker råder det delade meningar om, och några säkra slutsatser kan inte dras. Det borde därför vara viktigare att riksdagen nu fattar ett beslut som innebär en ny försöksperiod med lördagsstängda systembutiker, omfattande ett helt år. Det kan ge ett bättre underlag för en utvärdering av just den här åtgärdens betydelse för en minskning av alkoholmissbruket och dess följdverkningar. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2 i skatteutskottets betänkande 1981/82:50.

Herr talman! Vi har i dag den årligen återkommande överläggningen om hur landets alkoholpolitik skall se ut. Det ankommer på oss som lagstiftare att ange de lagliga ramar inom vilka alkoholhanteringen skall ske i vårt land. Alla är vi nära nog överens om att fel sätt att umgås med alkoholen leder till stora skador — fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Den enigheten står sig dock inte så värst länge. När vi skall definiera vad som är fel sätt att umgås med alkohol, när man menar att gränserna har överträtts eller vilka metoder som skall användas för att förebygga skador eller olyckor, då är enigheten slut. Efter flera år av alkoholliberalism har vi nu börjat att återgå till mera konventionella metoder i vår skadebekämpning. Vi räds inte längre att använda restriktionssystem som skapar en viss svåråtkomlighet. Vi vågar också höja skatten till en nivå då medelkonsumenten frågar sig om drycken är värd sitt pris. Som jag sade inledningsvis, är inte alla överens om vilka metoder som är riktiga i kampen mot alkoholmissbruket. Det har dock gått att samla en majoritet i riksdagen — en praktiskt taget enig riksdag — som ansett att det gällt att pressa ned totalkonsumtionen. Insikten om att skadeverkningar och totalkonsumtion hör ihop har vuxit sig starkare. Detta har tagit sig uttryck i ett målsättningsuttalande. Ett led i att göra alkoholen mera svåråtkomlig har bestått i ett försök med att hålla systembutikerna stängda på lördagar under en kort tid förra sommaren. Detta försök blev enligt den utvärderande expertgruppen så pass lyckat att man nu vill permanenta försöket. Man menar att man fått ett minskat antal berusade personer lördag och söndag. Man har fått ett minskat antal lägenhetsbråk. Förekomsten av misshandel och andra störande händelser har minskat. Att få någon absolut klar bild av fyra månaders försöksverksamhet går kanske inte, men ändå är tendensen så pass klar, att det har blivit ett bättre ordningstillstånd, att man är beredd att göra någonting mera varaktigt. En stor majoritet av skatteutskottets ledamöter biträder därför förslaget om permanent lördagsstängning av systembutikerna. Reservanterna Knut Wachtmeister och Bo Lundgren anser att lördagsstängda systembutiker är en drastisk åtgärd, som man inte skall tillgripa om man inte har garantier för att den kommer att leda till alkoholpolitiska vinster. Med så hårda krav på garantier som de båda moderatledamöterna här ställer lär det aldrig bli några ingripanden för att få ner den totala konsumtionen. Kallar man lördagsstängda systembutiker en drastisk åtgärd, så får man tydligen inte göra mycket. Nu skjuter man glesbygdsborna framför sig och menar att det är deras servicebehov man tänker på, liksom andras som har ett vanligt arbete från 19 måndag till fredag. Som glesbygdsbo skulle jag vilja säga — och jag tror inte att jag är ensam -— att vi skulle vara betydligt tacksammare, om vi kunde få service med livets nödtorft i stället. Tillgången till sprit är inte den viktigaste servicen vare sig på vanliga vardagar eller på lördagar, utan det är betydligt väsentligare service som blivit indragen för glesbygdsbefolkningen. Vi kan också glädja oss åt att en majoritet av svenska folket är beredd att acceptera lördagsstängning, om man når ett alkoholpolitiskt resultat, och det menar expertgruppen att man ändå har gjort hitintills. Mot denna bakgrund anser utskottet att vi nu bör genomföra lördagsstängning som en permanent företeelse. Det finns enligt utskottets mening ingen anledning att kalla ytterligare ett år av denna stängning försöksperiod. Det hindrar dock inte att man lätt kan göra utvärderingar av vad som har skett, när tillfället bedöms lämpligt. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan under mom. 3 i skatteutskottets betänkande nr 50, vilket innebär avslag på reservationerna 1 och 2. I fråga om serveringstillstånden vill regeringen något skärpa reglerna för starkare drycker än öl. Från socialdemokratiskt håll tycker vi att det är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt. Vi menar att serveringstillståndets skötsel är en så grannlaga uppgift att den inte bör handhas av människor som använder tillstånden som ett led i den ekonomiska brottsligheten. Den som inte klarar konkurrensen med seriösa metoder bör heller inte betros med att servera alkohol. Vi är alltså beredda att göra också serveringstillstånden till ett vapen i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Men samtidigt är vårt ställningstagande ett bevis för att vi anser handhavandet av serveringen av alkohol så viktigt, att det endast bör anförtros åt oförvitliga personer. Enligt vår uppfattning är kommunen bäst skickad att lämna de upplysningar som behövs i de enskilda fallen och att bedöma företagarens lämplighet. I reservation 4 föreslår vi en skrivelse till regeringen med begäran om förslag i den riktning jag har angett. I reservationen finns även förslag om insatser från de anställdas organisationer. Om detta kommer senare Anita Modin att tala. Jag yrkar bifall till reservation 4. Självfallet yrkar jag avslag på moderaternas reservation 3, som ju egentligen innebär att man ingenting alls vill göra åt den ekonomiska brottsligheten medelst serveringstillstånden. Huvudparten av moderaterna har egentligen av principiella skäl aldrig velat använda inskränkningar i alkoholhanteringen som medel att komma åt missbruk och annat elände. Man har sålunda exempelvis aldrig accepterat att mellanölet försvann från livsmedelsbutikerna, detta trots att alla undersökningar visat att det man ville uppnå i stort sett har uppnåtts. Den äldre ungdomsgenerationen med avancerade vanor gick troligen över till starköl, men inga nya barnkullar har blivit mellanölsmissbrukare, och nykterhetstillståndet bland de yngre årskullarna har blivit oerhört mycket bättre. Den totala alkoholmängden har ju också sjunkit avsevärt trots den mindre uppgången av starkölskonsumtionen. Jag ser reservationerna 5 och 6 som ett försök att gripa ett halmstrå för att försvara en alkoholliberal linje som är på avskrivning hos de flesta andra. När det gäller narkotika vågar man väl säga att det finns ett enhälligt avståndstagande från denna företeelse. I motsats till i alkoholfrågan fördöms av alla inte bara missbruket utan också bruket av narkotika i alla dess former. Oenigheten i utskottet rör sig om storleken av de resurser man anser sig ha råd att sätta in och hur känslig man vill vara när det gäller att använda dataregister o.d. Reservanterna bakom reservation 7 menar att den verksamhet som bedrivs med hundar för att avslöja narkotikasmuggling varit så framgångsrik att man bör ge tullen anslag till sex nya hundekipage. För att ytterligare effektivisera gränskontrollen vill vi reservanter ge tullen 20 nya tjänster därutöver. I samma reservation yrkas att riksdagen skall avlåta en skrivelse till regeringen, i vilken man begär att tullverket skall få tillgång till rikspolisstyrelsens spaningsregister via terminaler.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 Utskottet är enigt om att tillstyrka propositionens förslag på alla punkter utom en, och det gäller utformningen av skatten på vin. Som Bo Lundgren redan har nämnt här ingår två skattekomponenter utöver mervärdeskatten i fråga om vinpriset. Dels är det en fast avgift som enligt propositionens och utskottsmajoritetens förslag från den 1 januari 1983 skall vara 13:30 för starkvin och 4:25 för lättvin, dels lägger man på det samlade priset en procentuell skatt som uppgår till 36 20. Detta innebär att skatten inte bara utgår efter dryckens alkoholstyrka utan också är en skatt på värdet. I princip är skatten lika på både vinoch spritdrycker, till sin konstruktion i varje fall, även om det beträffande spriten är fråga om en grundavgift per procent alkohol. Procentskatten på sprit är inte 36 20 utan 50 9. Nu vill reservanterna göra om beskattningsreglerna för lättvin så att grundavgiften höjs och procentavgiften i motsvarande grad sänks eller avskaffas. Resultatet av en sådan åtgärd skulle bli att viner som i sig själva är dyra skulle sänkas i pris, i vissa fall med avsevärda belopp. Sorter som flitigt har efterfrågats på världsmarknaden och därmed stigit i pris har fått detta pris ytterligare höjt genom procentskatten, men inte genom grundavgiften. Det här kan man gärna kalla en lyxskatt, för det är ett pris på det samlade värdet av alkoholdrycker. Detta vill nu reservanterna ändra på, och man använder det ganska förrädiska uttrycket att förbättra dryckeskulturen. Jag tycker att de här två sakerna, alkoholdrycker och kultur, egentligen inte hör ihop. För min del tror jag inte att det skulle bli någon förbättring av nykterhetstillståndet om de dyra vinerna skulle bli billigare. Enligt utskottsmajoritetens åsikt har säkert de som har råd att köpa de dyraste sorterna också råd att betala den procentuella skatt som är förknippad därmed. I reservationen talar man endast om lättvin. I de motioner som föranlett reservationen görs ingen skillnad på lättoch starkvin, och det är också svårt att se den skillnaden. I princip är ju skatten på spritdrycker uppbyggd på samma sätt, vilket gör att samma krav kan ställas på den om reglerna för spritdrycker förblir desamma. Menar man att priset på lättviner av alkoholpolitiska skäl är för lågt, vilket Olle Grahn och även Bo Lundgren var inne på, kan ju detta pris utan vidare höjas, utan att man därför sänker priset på dyrare sorter. Vill man ändra prisrelationerna ändå, tycker utskottsmajoriteten att det fördelningspolitiskt är felaktigt att göra det. Jag vill säga några ord också med anledning av Per Israelssons anförande, som jag tycker var bra. Per Israelsson ville — på ett par punkter har jag vissa invändningar — således öronmärka en del av skatterna på alkoholen. Av principiella skäl vill utskottsmajoriteten inte vara med om det utan vill ta ut de skatter som bör tas ut, medan däremot alla utgifter skall tävla med varandra. Vi vill alltså inte öronmärka alkoholskatterna, dvs. att de skall gå enbart till alkoholvården eller att viss procent av dem skall gå till alkoholvården. Däremot har i varje fall jag ingenting emot ökade anslag till kampen mot alkoholen. Inte heller har jag någonting emot att kommunerna får ökade bidrag för sitt arbete med vården av de alkoholsjuka. Vidare skulle man i princip kanske kunna acceptera att priset skall anslutas till konsumentprisindex. Men också här har vi sagt att det är riksdagen som bör fastställa priserna. Och om riksdagen gör det med ganska korta mellanrum, blir det ungefär samma resultat ändå. Samtidigt kan man då titta på prisets alkoholpolitiska betydelse i varje enskilt fall. Därför har vi inte velat gå med på förslaget om en anknytning till konsumentprisindex. Men vi tycker att de förslag som nu har lagts fram om att vi redan i januari skall få en anpassning till den högre prisnivån innebär att det blir så täta prishöjningar att vi också får en mycket nära anknytning till konsumentprisindex. Herr talman! Med det som jag nu har sagt ber jag att få yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 52, till de reservationer som jag tidigare har nämnt i skatteutskottets betänkande 50 och i övrigt till utskottets hemställan också i detta betänkande.
Herr talman! Erik Wärnberg tycker inte att det är ett drastiskt beslut att införa permanent lördagsstängning av systembutikerna. Och han säger att han som glesbygdsbo gärna är med om den uppoffringen. Det tror jag säkert, eftersom Erik Wärnberg inte använder dessa drycker. Men jag tror att det är många andra som har en avvikande uppfattning. Det gäller t.ex. massor av heltidsarbetande, som nu kommer att upptäcka att det under den tid då de är lediga inte finns någon möjlighet att handla i systembutikerna. I många familjer arbetar dessutom både kvinnan och mannen, varför inte heller maken eller makan har denna möjlighet. Vi skjuter alltså framför oss inte bara glesbygdsborna, utan också miljoner heltidsarbetande måttlighetsförbrukare av dessa drycker. Erik Wärnberg säger att han hellre ser en bättre service när det gäller livets nödtorft. Den uppfattningen delar jag gärna. Det var också ett glädjande uttalande från Erik Wärnberg, eftersom det måste betyda att han inte ställer sig bakom sitt partis försök att försämra servicen genom införandet av en affärstidslag som skulle hindra öppethållande på kvällar och söndagar i bl.a. livsmedelsbutiker. Erik Wärnberg tror att mellanölsförbudet var ett bra beslut. Det råder olika uppfattningar i de utredningar som har gjorts om mellanölsförbudet. Därför är det egendomligt att utskottet har gått emot ett moderat förslag om en allsidig och opartisk utredning av mellanölsförbudet. Beträffande serveringstillståndet säger Erik Wärnberg att vi moderater går emot alla förbud — och det är riktigt. Vi gör det av den anledningen att det råder en mycket stor tveksamhet om huruvida man skall koppla ihop serveringstillstånd med fullgörandet av skyldigheten att betala skatter och avgifter. Och jag konstaterar att Erik Wärnberg inte med ett enda ord berörde de olägenheter som de föreslagna reglerna när det gäller serveringstillstånd måste medföra. Han nämnde inte heller de möjligheter som finns att — när principen nu en gång är knäsatt — utvidga den till andra områden. Ett exempel, som jag tog upp i mitt första inlägg, är åkarnas trafiktillstånd.

Herr talman! Erik Wärnberg och jag är i grunden egentligen överens i dessa frågor. Men när det gäller vissa tekniska saker är det klart att utskottets uppfattning och vad vi kräver i vår motion inte stämmer överens helt och hållet. Erik Wärnberg säger att man i allmänhet inte går med på att öronmärka pengar för visst ändamål.

Med en sådan inriktning närmar man sig givetvis det som vi föreslår. Men som jag sade tidigare behöver det inte ligga någon motsättning i detta. Man kan ha indexbindning och ändå ha kontrollstationer, där man bestämmer sig för det relativa förhållandet mellan priserna på alkoholdrycker och på andra konsumtionsvaror. Jag vill påminna socialministern om min fråga, som ännu inte har besvarats.

Herr talman! Erik Wärnberg och jag är tydligen fortfarande ganska överens om målet för prissättningen beträffande alkoholdrycker och framför allt viner. Vi skiljer oss kanske åt i någon liten utsträckning när det gäller lättvinerna.

Jag vill gärna betona att jag inte ser förändringen såsom något huvudmotiv för att sänka priserna på de dyra vinerna. Men en förändring i den riktning som vi förordat i reservationen är avsedd att fördyra framför allt de lättåtkomliga billiga vinerna.

Herr talman! Jag sade att moderaterna ansåg det vara ett drastiskt beslut att stänga systembutikerna på lördagar. Vad skall man då ta till för åtgärd, som moderaterna inte anser vara drastisk? denna lilla åtgärd som att införa lördagsstängning — vilket många andra branscher, t.ex. bankerna, har haft sedan lång tid tillbaka — är drastisk, vilka åtgärder finns då kvar att tillgå? Jag ser moderaternas agerande såsom den obotfärdiges förhinder. Man vill inte göra någonting som inskränker på den service som det här är fråga om. De stadsbor som har tillgång till en systembutik men inte kan handla där, eftersom de arbetar under butikens öppethållande på måndagar-fredagar, har precis samma svårigheter när det gäller bankärenden och andra angelägenheter som är betydligt viktigare för dem än just besöken i systembutiken. Det finns alltså enligt mitt sätt att se alla möjligheter för dem som vill skaffa sig alkohol för vanlig förbrukning att göra det på de tider under måndagar-fredagar då systembutikerna är öppna, och man kan därför inte kalla detta för en drastisk försämring. När det sedan gäller olägenheterna med att använda serveringstillståndet i kampen mot den ekonomiska brottsligheten vill jag säga att de olägenheterna inte är särskilt stora. Det är väl dessutom bra att man får ytterligare ett medel att ta till mot den här brottsligheten, som är så svår att bekämpa. Möjligheten att återkalla tillståndet skall naturligtvis användas med förstånd. Det får inte gå till så som Knut Wachtmeister kanske föreställer sig, att den som har försummat att betala en skatt, men så småningom betalar in den, omedelbart skall betraktas som ”prickad” när det gäller att korama i fråga för serveringstillstånd. Ingen har heller tänkt sig att en sådan här ordning skulle gälla också för exempelvis åkarna, som nämndes här. Deras tillstånd att bedriva åkeri kan man ju inte dra in bara för att de inte vid varje tillfälle har betalat in skatten i tid. Men det är klart att man på sikt troligen måste börja använda helt andra metoder också när det gäller annat än alkoholfrågorna för att komma åt den ekonomiska brottsligheten. Då kan etableringstvång, att lägga ut arbeten på vissa företagare och sådant bli aktuellt, och i så fall är det möjligt att även åkarna kan komma i fråga. Men i det sammanhanget är det en viktig skillnad. Att servera alkohol är nämligen en speciell och grannlaga uppgift, som skiljer sig från att köra lastbil— det vågar jag försäkra. Att servera alkohol innebär att ha med människor att göra och med deras sätt att behandla alkoholen, som ju ändå är ett gift om den används på ett felaktigt sätt. Bo Lundgrens enda argument är egentligen att nämnden för alkoholfrågor har förordat den alkoholpolitik som går ut på att sänka eller ta bort procentavgiften på lättvin och ha kvar endast en grundavgift. Om Bo Lundgren så slaviskt vill följa alkoholnämnden i alla frågor, borde han ha utnyttjat alla de tillfällen han haft att göra det. Nämnden har ju haft synpunkter på det mesta i det här sammanhanget, utan att Bo Lundgren har stått upp och försvarat dem så att de förts fram här i riksdagen. Den här frågan borde därför inte vara något undantag, så att man just när det gäller den skall ta särskilt stor hänsyn till nämnden för alkoholfrågor. Slutligen vill jag säga till Olle Grahn att han ändå har skrivit på en reservation där man föreslår en sänkning av priserna på de dyra vinerna.
Herr talman! Erik Wärnberg återkommer med argumentet att lördagsstängningen är en mycket liten åtgärd. Han säger att vi är emot allting som kan vara ägnat att minska alkoholkonsumtionen. Det är vi naturligtvis inte. Inom moderata samlingspartiet har vi ett alkoholpolitiskt program som det tar för lång tid att redogöra för nu, men som tar upp många olika aspekter — på sysselsättningen, familjen, skolan, opinionsbildningen. Vi är alltså inte alls negativa till alla åtgärder. Jag tycker att det är fel att, som Erik Wärnberg gör, jämföra detta med exempelvis bankernas öppettider. Bankerna har haft lördagsöppet tidigare, men de har nu lördagsstängt. För att möta de olägenheter som uppstår har man öppet en kväll i veckan, och dessutom har man infört bankomatsystemet, som gör att kontanter är tillgängliga för allmänheten även när banklokalerna är stängda. Det gladde mig att Erik Wärnberg uttryckte en viss försiktighet när det gällde serveringstillståndet och sade att man måste gå varsamt fram. Det tycker jag var positivt, men det är ändå skrämmande att man kan tänka sig att utvidga ett sådant här förbud till att gälla även inom andra områden.

Herr talman! Det finns ingen stor och självklar lösning på alkoholfrågan och de problem som hänger samman med missbruket. Det finns ingen stor och självklar lösning, utan det är de små detaljerna som i och för sig inte är så drastiska men som ändå tillsammans har inneburit att vi förmodligen nu fått hejd på den värsta alkoholfloden i vårt land. Det har blivit en minskning, och det har åstadkommits med många små åtgärder, sådana som mellanölsförbudet i livsmedelshandeln och en viss restriktivitet när det gäller att komma åt alkohol än här och än där, liksom strängare straff för langning o. d. Det är alla dessa små åtgärder som tillsammans gör någonting. Att då komma och säga att en av dessa små åtgärder är så drastisk att man inte törs genomföra den, om man inte kan ge säkra garantier för att man uppnår en alkoholpolitisk effekt som är ganska betydande, tycker jag är att ta till. Det är den obotfärdiges förhinder för reservanterna att här inte göra någonting. Bo Lundgren understryker det ytterligare genom att säga att det här spelar ingen roll, utan att det är de bakomliggande orsakerna som man här bör komma åt. Han har tydligen inte fått klart för sig att det är tillgängligheten och seden som spelar en lika stor roll som just de bakomliggande orsakerna, vilket inte hindrar att vi naturligtvis också måste angripa de bakomliggande orsakerna. Men det går inte att sticka huvudet i busken och säga att allting ordnar sig bara vi så småningom får ett bättre samhälle. Det bättre samhället är inte alla överens om hur det skall se ut. Bo Lundgren har en åsikt om hur det samhället skall se ut framöver; de allra flesta har en annan åsikt om hur det samhället skall se ut.

Herr talman! Jag skall göra några kommentarer till de senaste årens debatt och debatten här i dag. Jag vill börja med att helt instämma i det senaste anförandet av Erik Wärnberg. Alltför länge pågick debatten i det här landet med talet om att vi måste komma till rätta med de bakomliggande faktorerna. Under tiden ökade spritfloden mer och mer. För att uppnå det mål som vi har lagt fast — att minska den totala konsumtionen — måste vi använda oss av en mängd olika instrument. Där är informationen en viktig fråga, och vissa restriktioner en annan. Jag vill göra några funderingar kring den debatt som har varit. Under de senaste två eller tre åren har vi haft en sansad och framåtsyftande debatt kring de här frågorna. Jag erinrar mig hur debatten fördes 1977, då vi fattade det alkoholpolitiska beslutet. Det var en debatt kring mellanölets avskaffande och allt det elände som det skulle medföra, det handlade om maskrosvin OSV. Nu har vi fått en debatt som visar en ökad medvetenhet om problemen. Och den medvetenheten har nu trängt längre och längre ut, och fler och fler människor har kommit underfund med problemen. Vi har fått ett ökat engagemang som är riktat mot drogerna, inte minst ifrån ungdomens sida — och det tycker jag är oerhört viktigt. Men det gäller också att den information som vi för ut är balanserad, så att inte informationsflödet blir sådant att människorna inte orkar ta emot det. Även beträffande narkotikan har vi fått bättre insikt och i stort sett kommit bort från den flummighet som dominerade tidigare. Vi har exempelvis fått en ökad aktivitet för gemensamma insatser i Norden. Knut Wachtmeister sade i sitt inledningsanförande att det inte är lämpligt att koppla samman alkoholoch narkotikadebatten. Jo, det är visst lämpligt, för de här två frågorna hör klart samman — det finns ett samband. Beträffande lördagsstängning av systembutiker har moderaterna i sina reservationer sagt att försöksverksamheten inte är så positiv att den kan läggas till grund för beslut om en permanentning. Men, Knut Wachtmeister, hur har ni det egentligen inom moderata samlingspartiet i den här frågan? För inte så länge sedan sade moderatledaren Adelsohn enligt tidningsuppgifter: Lördagsstängning på Systemet gav positiva effekter i somras under försöket, som vi helhjärtat stöder. Talade han bara för sig själv, eller talade han för moderata samlingspartiet? När jag ser reservationerna här i dag noterar jag att moderata samlingspartiet är klar motståndare till lördagsstängning. Det skall bli intressant att se vad Ulf Adelsohn säger nästa gång han är ute och talar, om han då refererar vad moderata samlingspartiet i riksdagen har för uppfattning.

Knut Wachtmeister säger när det gäller mellanölsfrågan att det är egendomligt att utskottet gått emot den moderata motionen. Jag måste säga: Det är mera egendomligt att moderaterna sex år efter beslutet ännu håller på och rotar i mellanölsfrågan. Det behövs inga utvärderingar och undersökningar. Den som aldrig så litet har tagit del av vad som har hänt sedan dess måste ha klart för sig att det har blivit positiva effekter. Visst tror vi inte ett dugg på — och det sade vi också när vi genomförde propositionsförslaget — att den som har börjat dricka mellanöl övergår till sockerdricka eller vichyvatten. Men det var ju, Knut Wachtmeister, för att rädda nya ungdomsgrupper, så att de inte skulle dras in i öldrickande, som vi genomförde förslaget. Tydligen har Knut Wachtmeister ännu inte förstått den tanke som ligger bakom. Sammantaget är både mellanölet och lördagsstängningen på Systemet delar utav ett batteri av åtgärder som vi måste få till stånd. Därtill kommer informationen, som är viktig. Vi måste också se till att vi får nya metoder för att spåra alkoholism, för att bota den osv. En rätt intressant sak, som Knut Wachtmeister borde känna till bättre än jag, är den omfattande studie som har gjorts vid Malmö allmänna sjukhus, där man har behandlat storkonsumenter av alkohol för att spåra deras problem. Jag syftar på den s.k. GT-metoden. Den avhandling som kommer att diskuteras under den närmaste tiden visar klart att behandlingsgruppens sjukfrånvaro i jämförelse med kontrollgruppens är 80 96 lägre, att antalet vårddagar på sjukhus är 60 96 lägre och att dödligheten är 50 96 lägre. Detta är de resultat som har kommit fram, och denna överläkare menar att de här metoderna kan vara direkt tillämpbara inom primärvården, inom Jag lade tillsammans med några andra centerpartister för ett par år sedan Onsdagen den fram en motion i den här frågan. Det blev ett ramaskri i en del tidningar. 2g april 1982 Expressen hade en följetong under flera veckor om hur eländigt det skulle bli, om man exempelvis gick in för sådana här metoder. Vi måste pröva nya metoder både på vårdsidan och i övrigt för att komma till rätta med det här problemet.

Herr talman! Rune Gustavsson ställde en del frågor till mig. Den första var: Hur har ni det i moderata samlingspartiet? Den är mycket lätt att svara på. Tack, vi har det utmärkt. Sedan undrade Rune Gustavsson hur vi hade det när det gällde alkoholfrågorna. Som i de flesta andra partier skär alkoholfrågorna rakt igenom opinionerna. Jag kan bara svara på hur vi röstade förra året när det gällde lördagsstängning. Då var en majoritet av den moderata riksdagsgruppen emot lördagsstängning. Hur det blir i dag, när vi om en stund kommer att votera, vet jag inte. Det får voteringen ge besked om. Att Ulf Adelsohn har deklarerat sin uppfattning är bra, eftersom det alltid är bra att få klara och raka besked. Men, som sagt, hur riksdagsgruppen kommer att ställa sig i dag får vi veta vid voteringen. Sedan frågade Rune Gustavsson hur man kan tjata om en utvärdering beträffande mellanölet, då det ju snart är fem år sedan förbudet infördes. Vidare sade Rune Gustavsson att alla måste ha klart för sig att mellanölsförbudet har haft positiva effekter. Att vi tjatar fortfarande beror på att det för ett par år sedan begärdes en utvärdering. Jag sade då, vilket jag framhöll i mitt första anförande i dag, att det blev avslag, därför att utskottsmajoriteten ansåg att det hade förflutit en alltför kort tid efter ikraftträdandet av förbudet. När vi nu återkommer med krav på en utvärdering, säger man att det har gått för lång tid. Jag tycker därför att det funnits all anledning för mig, 29 både förra gången och nu, att motionera i frågan. Är man som Rune Gustavsson så säker på att mellanölsförbudet har haft en positiv effekt blir frågan: Varför då denna rädsla för att göra en utvärdering, som i så fall ju bara skulle understryka hur rätt riksdagsmajoriteten hade tidigare?
Herr talman! Det gällde hur ni har det inom moderata samlingspartiet beträffande alkoholfrågan och lördagsstängningen. Enligt tidningsreferatet talade nämligen Ulf Adelsohn i vi-form, och jag utgick då ifrån att han talade i egenskap av partiledare å moderata samlingspartiets vägnar. Jag har nu fått veta att Ulf Adelsohn talade bara för sig själv och inte å riksdagsgruppens vägnar. Det var ju bra att få den saken klarlagd. Sedan till utvärderingen. Jag har, Knut Wachtmeister, rest runt i landet och besökt många behandlingshem för unga narkomaner. Berättelserna var ganska samstämmiga: Vi började i 10-, 11 eller 12-årsåldern med mellanölet, heter det, sedan blev det hasch osv. Då frågar man sig vad det är Knut Wachtmeister vill med den här utvärderingen. Är det inte en utvärdering bara för utvärderingens egen skull? Den borde väl ge ett resultat, så att det kan vidtas åtgärder med anledning av detta. Men är det bara för utvärderingens egen skull vill jag fråga: Har vi ingenting annat och viktigare att göra än att sitta och utreda och göra dyrbara undersökningar — det kostar pengar för staten, Knut Wachtmeister — utan någon som helst nytta eller mening?
Herr talman! Självfallet kräver vi inte en utvärdering för utvärderingens egen skull. Vi anser det vara ytterst värdefullt att få kartlagt om mellanölsförbudet verkligen har haft så positiva effekter på alkoholkonsumtionen bland ungdomar att det var värt att införa förbudet. Visar det sig att så inte var fallet, tycker jag att man skall återinföra mellanölet.

Herr talman! Alkoholfrågan har under senare år varit föremål för en omfattande samhällsdebatt, en debatt som har visat att det finns en bred medvetenhet och en skapande opinion som har kommit till insikt om att vi gemensamt måste bekämpa missbruket. Jag tycker mig också kunna konstatera att dagens debatt i stort bevisar att denna enighet finns. Under en följd av år har vi kunnat glädja oss åt en stadig minskning av den totala alkoholkonsumtionen. Under sista kvartalet 1981 och under den gångna delen av 1982 har det märkts tendenser till att den nedåtgående trenden brutits. Detta är ett orostecken som inte är i samklang med samhällets målsättning. Det kan vara ett tecken på att våra vidtagna åtgärder inte helt räcker till för att minska alkoholkonsumtionen och därmed begränsa dess skadeverkningar. Sedan länge har vi kunnat konstatera att blandmissbruket av alkohol, narkotika och andra droger ökat. Vi har vidare ett s.k. mörkertal — dvs. konsumtion som sker via hembränning och via snabbvinstillverkning. I - Nr 132 sammanhanget bör även turistspriten noteras. Onsdagen den Om den registrerade alkoholkonsumtionen har minskat med något över 28 april 1982 12 70 sedan 1976, så bör man notera den konsumtion som mörkertalet kan innebära. Många tecken visar att den olagliga sprithanteringen ökar, och det Alkoholoch narär i sig mycket oroande. Alltför många tecken visar att många av våra medborgare tycker att man kan acceptera denna form av olaglig hantering. Där ligger egentligen den största faran. Vi måste finna en form för en positiv opinionsbildning som kan bryta denna trend. Det kan naturligtvis inte ske enbart via restriktioner, ty det är redan nu en olaglig hantering. Det måste alltså ske via en bred motopinion. Omfattningen av hembränningen är mycket omdiskuterad. Vi vet i dag att det finns ett samband mellan den totala konsumtionen och missbruket. Erfarenheter talar också för att vid en hög konsumtion av alkohol ökar villigheten till den olagliga hembränningen. Hembränningen ökar när totalkonsumtionen stiger, och prisargumentet spelar nog en mindre roll i sammanhanget. I motion 498 har jag tillsammans med min kollega Yngve Nyquist ånyo aktualiserat vikten av att skapa ökad kunskap kring alkoholkonsumtionens inriktning och förändring. I motionen hänvisar vi till att alkoholpolitiska utredningen lät införa en serie studier över alkoholkonsumtionens fördelning bland befolkningen. Detta utgjorde en väsentlig del av underlaget för APU:s och riksdagens ställningstagande. Alkoholutvecklingen och konsumtionsfördelningen har sedan dessa studier genomfördes i slutet av 1960-talet emellertid inte redovisats. De konsumtionsstudier som därefter gjorts har huvudsakligen varit baserade på Systembolagets försäljningsstatistik samt på enstaka punktstudier över hur vissa grupper, t.ex. skolungdomar, utvecklat sina alkoholvanor. Redan av dessa kan man se att konsumtionsutvecklingen varit allvarlig i vissa grupper. Någon samlad redovisning av hur konsumtionsfördelningen utvecklats som helhet eller någon tillförlitlig vetenskaplig utvärdering finns inte för de senaste tio åren, och då förstår alla och envar lägets allvar. En fortlöpande granskning av alkoholutvecklingen och effekten av vidtagna åtgärder genom återkommande studier, enligt de metoder som alkoholpolitiska utredningen utvecklat, torde vara värdefull för att aktualisera nya initiativ från riksdagens sida. Den uppgiften bör kunna läggas på socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor. Vi kan i dag bara konstatera att skatteutskottet i allmänna, vänliga ord berör frågans betydelse. Det är bra i sig. Men vi måste också här i riksdagen medverka till att socialstyrelsens alkoholbyrå och dess folkrörelsesammansatta A-nämnd får personella och ekonomiska förutsättningar för att skaffa fram underlag för en samlad beräkning av alkoholkonsumtionens totalandel —- om det är riksdagens allmänna uppfattning att ett sådant behövs. Detta är en nödvändighet om vi skall kunna hjälpas åt i våra positiva strävanden att 31 begränsa alkoholbruket och därmed minska alkoholens skadeverkningar. Vi har redan haft en liten debatt om mellanölet. Det har ju gått fem år sedan mellanölet försvann från den svenska marknaden. Från många synpunkter har det nog visat sig vara ett bra riksdagsbeslut. Det har medfört att berusningsbenägenheten sjunkit betydligt — inte minst hos våra skolungdomar. Andelen icke-konsumenter bland dagens skolungdom har ökat betydligt. Varannan pojke i årskurs 6 är i dag icke-konsument, mot en tredjedel det sista mellanölsåret. Samma positiva trend kan noteras hos de äldre ungdomarna. Därför noterar jag med tillfredsställelse att utskottet avstyrker den moderata motionen 712. Motionärerna tycks trots alla sakargument tro att mellanölsförbudet varit verkningslöst. De skulle t.ex. kunna läsa en artikel i Dagens Nyheter i dag där Owe Ranebäck med sakargument visar på mellanölets betydelse. Jag skulle också vilja göra en kort reflexion kring alkoholbeskattningen. För den som motionerat och under de senaste åren ett antal gånger interpellerat i den frågan är det glädjande att regeringen nu äntligen tagit fasta på riksdagens uppdrag och kommer med ett förslag om läskedrycksbeskattningen. Jag tror att det kommer att få positiva effekter. Jag ser också förslaget som första steget till en total avveckling av detta orättvisa beskattningssystem. I de båda betänkanden som vi nu har att behandla kommer också bryggerinäringens frågor upp i dagsljuset. Visst befinner sig branschen i en efterfrågekris. Det har sagts mig att våra två största enheter, dvs. bryggerierna i Stockholm och Göteborg, skulle kunna täcka den svenska marknadens behov. Det visar bara vart mellanölsfilosofin bar hän. Bryggerinäringens regionalpolitiska betydelse borde prioriteras, och egentligen borde riksdagen besluta sig för att se över konsekvenserna av bryggerinäringens stordrift. Maltdrycksbeskattningen är i sig inte svår att motivera, särskilt inte med hänsyn till vår syn på vinbeskattningen, som är mycket mild. Men jag kan inte underlåta att konstatera att bryggerinäringen hade sin chans under mellanölstiden. Då nonchalerade man sitt samhällsansvar, och skammens rodnad finns ännu kvar. Trots detta hoppas jag på en fortsatt skattelättnad när det gäller maltdryckssortimentet, och jag tycker att vi tar ett steg i rätt riktning när vi lättar på skattetrycket på läskedrycksoch lättölssortimentet. Jag kan inte heller underlåta att nämna Systembolagets roll i informationsflödet — den saken behandlas också i motion och utskottsbetänkande. Utskottet hänvisar i annat sammanhang till socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor, den s.k. A-nämnden. Låt mig avslutningsvis hänvisa till dess hårda kritik mot Systembolagets måttlighetspropaganda. I ett remissvar till riksskatteverket ställer A-nämnden sig tveksam till de s.k. Spola krökenkampanjerna på grund av deras grumlighet. Skatteutskottet uttalar i sitt betänkande förhoppningen att det i framtiden skall ske en samordning mellan socialstyrelsen och Systembolaget i informationsflödet. Det är säkert många av oss här i kammaren som delar utskottets uppfattning. Den här frågan borde regeringen följa med stor uppmärksamhet. Det är också rimligt att vi kan förvänta oss ett regeringsinitiativ i sakfrågan.

Herr talman! Jag har med intresse följt den här debatten, som nu pågått i snart två timmar. Jag har dess värre inte — på grund av ett sedan länge bestämt engagemang — möjlighet att stanna längre. Jag skulle därför nu vilja dels svara på några frågor som har ställts, dels göra några allmänna kommentarer. Först skulle jag vilja kommentera uttalandena om att vi måste samla kunskap på det här området för att kunna rätt forma den framtida alkoholpolitiken. Det var Thure Jadestig som tog upp det problemet. Jag delar helt uppfattningen att vi på allt sätt måste så att säga rusta oss på det här området. Det framgår också av den proposition som nu behandlas och av forskningspolitiska propositionen att regeringen med stort allvar går in i de här frågorna. SAMO har också i sin rapport tagit upp frågan om forskningen kring de alkoholpolitiska restriktionerna och kunskapen om alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningar. Där föreslås att man skall göra en årlig rapport med en översikt och en kvalificerad bedömning av den drogpolitiska situationen men också av kunskapsläget, vilket är mycket viktigt. Det skall också finnas utrymme för kritisk granskning av de data som är tillgängliga. Det framgår av propositionen att jag delar SAMO:s uppfattning och att vi i regeringskansliet arbetar med dessa frågor. Jag har velat upprepa detta i den här debatten, eftersom det är en väsentlig del för att vi rätt skall kunna forma de framtida åtgärderna. Jag vill också något kommentera diskussionen om lördagsstängningen. Flera talare har ansett att utvärderingen av försöket förra sommaren inte gav så entydiga resultat. Det är svårt att förstå att man kan dra de slutsatserna. En grupp av ledande experter på detta område utvärderade försöket och drog slutsatsen att man kunde se mycket tydliga positiva effekter för en stor grupp människor i vårt land och att det alltså hade haft alkoholpolitisk betydelse. Men jag vill upprepa vad jag sade tidigare, att lördagsstängningen är en del i helheten, det får vi aldrig glömma.

Jag vill också kommentera diskussionen om serveringstillstånden. Vi har i propositionen kommit fram till, och utskottsmajoriteten instämmer i det, att vi måste ha skärpta regler för att komma till rätta med den oseriösa verksamhet som förekommer när det gäller servering av alkohol i olika sammanhang. Detta skall ses som ett stöd för dem som bedriver seriös restaurangverksamhet — det är viktigt att det kommer fram i detta sammanhang. Det steg som vi nu har tagit innebär att man skall kunna ingripa på riktiga kriterier och i tid när försumlighet i fråga om att betala skatter och sociala avgifter föreligger. Vi understryker i propositionen att det skall vara ett samrådsförfarande och en information mellan olika myndigheter för att alla sidor av etableringen skall bli beaktade. I vissa län förekommer redan ett samrådsförfarande, där arbetsmarknadsmyndigheter och andra finns med för att vi skall få en helhetsbelysning av frågan. Regeringen förutsätter att man inhämtar synpunkter från kommunerna, där så är erforderligt. Jag vill till reservanterna säga att vi kommer att följa frågan med stor uppmärksamhet. Det steg som reservanterna föreslår är drastiskt. Låt oss nu ta det steg som vi föreslår och följa upp vad som händer. Kanske vi på denna relativt enkla väg kan nå ett bättre sakernas tillstånd och därmed stödja de seriösa företagarna i branschen. Till sist vill jag ta upp frågan om kommunernas och landstingens ekonomiska situation när det gäller att gå vidare i kampen mot alkohol och droger. Vår bestämda uppfattning är att det i kommunerna pågår ett mycket omfattande och seriöst arbete, att detta är ett prioriterat område inom i stort sett alla kommuner och landsting och att man verkligen tar utrymme i anspråk i den i och för sig kärva ekonomi som både stat, kommuner och landsting har. Det är dock ett känt faktum att likviditeten är god i kommuner och landsting. Jag vill också påpeka att landstingen har fått ett nytt ekonomiskt tillskott för förebyggande insatser inom bl.a. det drogpolitiska området, nämligen ett anslag på 200 milj.kr. som avsatts i enlighet med de förhandlingsresultat som uppnåtts när det gäller ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen. Dessa 200 milj.kr. skall företrädesvis användas för förebyggande och friskvårdande insatser. Det motsvarar 24 kr. per invånare. I Kristianstads län, för att ta ett exempel, har pengar ur detta anslag använts för förebyggande alkoholinformation och aktiviteter för ett drogfriare samhälle. Det pågår således stora aktiviteter på olika nivåer, där både staten, kommunerna och landstingen ställer medel till förfogande i den kamp som vi alla — det är glädjande att kunna konstatera — är ense om att vi måste föra. Till sist, herr talman, konstaterar jag att vi delvis är oense om metoderna, som det dock har förts en sansad debatt kring. Men vad som är glädjande är att enigheten är stor i fråga om de mål som vi vill uppnå. Det är det mest positiva som har kommit ut av dagens debatt.

Herr talman! Nu fick jag i alla fall något av ett svar från socialministern beträffande kommuners och landstings möjligheter att agera. Mina betänkligheter, framförda i den motion som jag tidigare redogjort för, finns ändå kvar. Det står nämligen helt klart att såväl kommunernas som landstingens möjligheter att prioritera dessa frågor sammanhänger med deras totala ekonomiska resurser. Det står också klart att regeringen vill beskära kommunernas och landstingens ekonomiska resurser med ett belopp på 34 miljarder kronor. Fördelat på samtliga kommuner och landsting blir det betydande belopp. I dagens läge finns inga realistiska möjligheter för kommuner och landsting att ta igen dessa pengar genom skattehöjningar och liknande. Det kommer att leda till att man tvingas till hårdare prioriteringar, att man måste lägga ned vissa verksamheter osv. I mitt anförande redogjorde jag för hur en primärkommun, som är granne till Stockholms kommun, hade tvingats till det. Jag vet också att man inom Örebro läns landsting, mitt eget landstingsområde, som har försökt göra mycket på detta område, befinner sig i den situationen att man, om man vill starta något nytt eller göra en insats, blir tvungen att dra ned på en annan angelägen insats. Landstingen och kommunerna befinner sig i dag i en situation där det är klart svårare än tidigare att göra insatser för att råda bot på alkoholoch narkotikamissbruket.

Herr talman! Det mest betydelsefulla i 1977 års alkoholpolitiska beslut var att det skulle vidtas åtgärder för att minska totalkonsumtionen av alkoholhaltiga drycker. Vi kan glädjande nog konstatera, vilket redan har betygats av Bo Lundgren och jag tror också av Knut Wachtmeister, att det målet har uppnåtts. På vilket sätt har då totalkonsumtionen minskat? Ja, spritförsäljningen i landet har minskat med nästan 11 miljoner liter under de två senaste åren. I sitt anförande konstaterade socialministern att konsumtionen förra året t.o.m. var lägre än den var under de sista åtta motboksåren, dvs. före 1955, Hur ser det då ut i övrigt? Vinkonsumtionen har visserligen ökat, framför allt lättvinerna, som förra året ökade med 2,1 20. Försäljningen av starkvin går däremot kraftigt tillbaka. Sista kvartalet 1981 minskade försäljningen med 10 26 och för hela året är det 15 26 minskning i fråga om starkvinerna. Hur går det med starkölet då, som det talades så mycket om när mellanölet avskaffades? Starkölsförsäljningen tredubblades fram till 1980, men då vände kurvan och 1981 gick konsumtionen ner 3,7 Io. Man kan säga att det är en någorlunda god utveckling, även om jag som nykterist skulle ha önskat en ännu bättre. Men vi kan se att vi har nått resultat med våra åtgärder. Hur har det då gått till? Det är just detta, som också socialministern betygade, att det måste till mångfasetterade åtgärder. Det är alltså en rad av åtgärder som vidtagits. När man nu invänder mot var och en, och det gör moderaterna väldigt ofta — ”ingripanden mot reklamen tror jag inte är en åtgärd som det är något särskilt med, mellanölsförbudet tror jag inte gör verkan” osv. — får man inte fram det samlade resultatet. I Frankrike, som annars är mycket fritt i fråga om alkoholhanteringen och som har världens högsta konsumtion, har man nu under diskussion ett hundratal olika restriktiva åtgärder, t.ex. att det skulle bli förbjudet att bära med sig alkohol till arbetet. Man säger där att det måste till en rad av mindre åtgärder som tillsammans skall ge det totala resultatet. Vi kan konstatera att det har blivit en annan attityd till alkoholen i vårt land. Inställningen är inte alls så vänlig som för några år sedan. Det är armbågen mot alkohol, t.ex. när vi säger ifrån att staten inte får bjuda på sprit — skattepengar skall inte användas på det sättet! Det är just en sådan avvisande åtgärd som moderaterna tyvärr inte var med på. På samma sätt är det när vi säger: Företagen får inte göra avdrag för sprit vid representation. Skall ni bjuda på sprit får ni betala den själva — staten ställer inte upp och betalar hälften! Alla dessa åtgärder visar att vi har fått en helt annan attityd till alkoholproblemet, och det är kanske det mest glädjande i det hela. En av de åtgärder som nu föreslås är lördagsstängning av systembutikerna. Det kan diskuteras hur försöksverksamheten har utfallit, men i stort sett tror man att den har varit positiv. Moderatledaren Ulf Adelsohn säger — det har anförts här tidigare: Lördagsstängningen på Systemet gav en positiv effekt i somras under försöken, som vi helhjärtat stödde. Det sista är inte sant, men det är glädjande att moderatledaren säger att han har en positiv inställning. När Knut Wachtmeister diskuterar olägenheterna av inskränkningar i servicen låter det ungefär som om man skulle köpa alkoholdrycker på samma sätt som mjölk, att man måste göra sina inköp praktiskt taget varje dag. Men så är det ju inte. Det skulle vara intressant, om man ville lägga ned arbete på att fråga hur ofta alkoholinköpen sker. Det är inte säkert att det är så särskilt ofta. Jag tror inte alls att lördagsstängning medför så stora olägenheter, utan att man kan avsätta den tid som fordras om man tvunget skall köpa alkohol. Sedan kan jag väl säga att det var ett intressant uppslag som Bo Lundgren förde fram när han sade att man kanske kunde stänga Systemet på fredagseftermiddagarna också. Det vore värt att beakta, så kunde vi bli ännu mera överens. De olika åtgärder som vidtagits har diskuterats, bl.a. mellanölets avskaffande, och i en av reservationerna vill man fortsätta utvärderingen av mellanölsförbudet. Mellanölskonsumtionen, omräknad i ren alkohol, uppgick till 2,1 liter per person och år. Det var alltså en stor kvantitet. Redan att det kom bort måste ha medfört avsevärda effekter. Svenska bryggareföreningen som har sina åsikter, vilka ofta sammanfaller. Nr 132 med Knut Wachtmeisters, har hävdat att mellanölskonsumenterna gick över Onsdagen den till starköl, och så räknar man i procent och säger att starkölskonsumtionen 28 april 1982 ökade med 100 96 rätt snabbt och sedan t.o.m. tredubblades. Men vilka = kvantiteter rör det sig om? Jo, starkölskonsumtionen, omräknad i ten = Alkoholoch naralkohol, uppgick till 0,2 liter — att jämföras med mellanölets 2,1 liter. Det var alltså en liten kvantitet, fast det blev mycket i procent. Jag vill erinra om det myckna talet om vinet Kir. Nu dricker ungdomen Kir i stället för mellanöl, sade man. Kir hade sin största konsumtion i augusti månad 1977, när mellanölet kom bort, men redan i januari 1978 var Kirförbrukningen en tiondel av vad den var när den låg på toppunkten. Nu är den så långt nere på konsumtionslistan att den stannar, skulle jag tänka mig, på femtonde eller tjugonde plats. Det var alltså inte så, som Bryggareföreningen sade, att man gick över till Kir. Tidigare har man åberopat en artikel i Dagens Nyheter i dag, där det står att ungdomen använder mindre alkohol, och den är att rekommendera för alla att läsa. Där återges skolöverstyrelsens undersökningar, som glädjande nog visar en gynnsam attityd gentemot alkohol också bland ungdomen. Det bör också sägas att mellanölet inte är förbjudet. Mellanöl får inte säljas ute i affärerna som tidigare, men tillverka det kan bryggarna göra så mycket de vill; det står ju att öl får hålla högst 4,5 96, så det går mycket bra. Men det var inte vad Bryggareföreningen ville, utan man ville ha ölet lättillgängligt. De som vill ha mellanöl kan ju gå och klaga hos Bryggareföreningen och fråga: Varför gör ni inte mellanöl? Det går alltså bra, och i så fall får det givetvis inköpas på Systembolaget. Också prisfrågan är naturligtvis en diskussionssak, och i den liknar mina åsikter mycket Per Israelssons. Jag har också en motion om att det borde vara automatiska prishöjningar, så att vi slapp den form för dem som vi har nu. Att priserna har en effekt vet vi, men man har inte följt upp 1977 års beslut om att man skulle använda prisinstrumentet i konsumtionsbegränsande syfte; man har bara följt konsumtionsprisindex men inte gjort någon ytterligare höjning för att pressa ned konsumtionen. I det här sammanhanget uppkommer alltid diskussionen, om prishöjningar skulle leda till mera hembränning. Många människor talar ju om hembränning, men det har inte kunnat presteras någon sorts undersökning som visar att den egentligen har ökat. Svenska bryggareföreningen gjorde en undersökning 1972, riksskatteverket gjorde undersökningar 1974 och 1976 och socialstyrelsen gjorde en 1980, och alla visar att hembränningen egentligen inte har ökat. Visst har jag farhågor för att den skulle kunna öka, men prishöjningarna har alltså hittills inte bevisligen fått några vådliga konsekvenser. Vi har dock i en motion i år föreslagit att man skulle skärpa straffen för hembränning. Den är en olaglighet, och om en del människor överträder svensk lag skall de naturligtvis straffas. Är straffet för lindrigt, så att de fortsätter sin verksamhet och inte tar rättelse, skall man ju höja straffsatserna. Den synpunkten borde beaktas, men så har inte skett. 37 Herr talman! I stort sett instämmer jag i utskottets betänkande. På ett par mindre punkter, beträffande serveringstillstånden och tullverkets narkotikabekämpning, anser jag att reservationerna är befogade, och i de fallen kommer jag att rösta för dem. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det var två saker som gladde Torsten Bengtson och som också gläder mig lika mycket. Den första var att spritförsäljningen har minskat med 11 miljoner liter under de senaste två åren och att starkölet, som först gick upp fram till 1980, därefter också har minskat. Det är mycket glädjande. Den andra sak som gladde Torsten Bengtson och mig var att det nu kan spåras en annan attityd till alkohol. Det är också mycket positivt. Jag tror inte att det beror på vare sig mellanölsförbudet eller lördagsstängningen i systembutikerna, som vi ju än så länge bara har haft på prov. Men kan vi få en annan attityd till alkoholkonsumtionen så är det ytterst betydelsefullt, och på den punkten skall man stödja alla de opinionssträvanden som förekommer. Nu säger Torsten Bengtson, och det vill jag erinra mot, att jag har samma uppfattning som bryggarna; han anser kanske rent av att jag går deras ärenden. Så är ingalunda fallet. Bryggarna ser sitt ställningstagande mot bakgrund av att sysselsättningen skall bibehållas och att företagen skall gå bra. Jag ser det mot bakgrund av att jag vill ha större frihet i konsumtionsvalet. Jag kan upplysa Torsten Bengtson om att jag personligen inte dricker öl och är ytterst måttlig när det gäller konsumtion av alkohol, så jag talar verkligen inte i egen sak. Torsten Bengtson riktade sig också till Bo Lundgren, som tyvärr på grund av andra åtaganden blivit tvungen att gå härifrån ett slag. Enligt Torsten Bengtsons uppfattning skulle Bo Lundgren vara intresserad av att stänga Systemet på fredagseftermiddagarna också. Det var han nu inte, utan han gav uttryck för rädsla för att detta kanske skulle vara nästa steg. Om man tycker att det är så bra med lördagsstängda systembutiker, vad blir då nästa steg? Ja, nästa steg blir kanske, om Torsten Bengtson och vissa andra får bestämma, att man stänger på fredagen, för det är väl alldeles riktigt som Torsten Bengtson säger, att den normala konsumenten inte köper ut varor på systemet lika ofta som han köper mjölk — och i så fall skulle det räcka att ha öppet ett par dagar i veckan. Jag tror inte att det ur servicesynpunkt är något att eftersträva. Man skall dock ha en frihet att tillhandahålla dessa varor mer än ett par dagar i veckan, som Torsten Bengtson tydligen förespråkar.
Herr talman! Det skulle vara intressant att höra vad som enligt Knut Wachtmeisters mening har åstadkommit dessa goda resultat, eftersom Knut Wachtmeister inte har trott på någonting, praktiskt taget, i fråga om de delåtgärder som har föreslagits. Varje gång har han gjort invändningar: Att förbjuda mellanöl tror jag inte gör någon nytta, att begränsa reklamen tror jag inte gör någon nytta, att staten inte skall representera med sprit tror jag inte gör någon nytta. Hela vägen har det varit samma attityd från Knut Wachtmeisters sida — jag tror inte på det och jag tror inte på det. Slutligen tror Knut Wachtmeister inte på någon sorts åtgärder. Men det är ju de samfällda åtgärderna som har åstadkommit de goda resultaten. Man kan inte finna något annat. Men har Knut Wachtmeister ett annat svar skulle det vara intressant att höra vad det är som åstadkommit det som nu betecknas som de goda resultaten. Försiktigtvis sade jag inte alls att Knut Wachtmeister företrädde Bryggareföreningen. Jag sade att det var sammanfallande åsikter, för jag var medveten om att det andra uttryckssättet skulle Knut Wachtmeister ha kunnat anmärka på. Men det är ju så att Bryggareföreningen fortfarande framför en del tankar om att det vore lika bra att införa mellanölet igen. Därför tyckte jag att det fanns anledning att säga någonting om detta. Det var ju synd att Bo Lundgrens goda förslag att eventuellt stänga på fredagseftermiddagen nu har dementerats av Knut Wachtmeister. Annars tyckte jag att det var en intressant idé, eftersom Bo Lundgren onekligen sade att det kan bli vissa skador, om människor dricker på fredagen. Han menade, såvitt jag förstod, att det var olämpligt på fredagskvällen. Jag tror emellertid att det bara är att betyga att det är de många åtgärderna som har lett till resultaten. Därför tycker jag det är beklagligt när en hel del moderater — det gäller inte alla — röstar emot de olika delförslagen.

Herr talman! Torsten Bengtson undrade vad jag ansåg vara anledningen till att spritförsäljningen gått ner drastiskt under de senaste två åren. Min alldeles bestämda uppfattning är att det huvudsakliga skälet till nedgången är den ekonomiska situationen och prissättningen på dessa drycker. Människor har insett att de måste dra åt svångremmen, och då har de prioriterat en minskning av alkoholkonsumtionen. Det är i och för sig glädjande, och en av de få glädjande sakerna i den här ekonomiska krisen. Jag tror också att den ändrade attityden delvis kan bero på att vi har en bättre upplysning rörande alkoholmissbruket. Det är inte längre fint att dricka alkohol, och det har varit Spola-kröken-kampanjen och annat. Jag tror att det har gjort nytta, och jag anser att vi skall fortsätta på den inslagna vägen. Däremot tror jag inte att mellanölsförbudet har haft någon större betydelse, för det visar sig att när det förbudet infördes för snart fem år sedan övergick många ungdomar till förbrukning av starkare drycker, exempelvis starköl. Nu har också den förbrukningen minskat, och det kanske beror på att de ungdomar som drack starköl inte längre är unga och har fått andra alkoholvanor. Jag tycker att vi skall enas om att upplysningskampanjen skall fortsätta, men medlen skall inte vara så grova att det på allvar inkräktar på människans möjligheter att få normal och hygglig service.
Herr talman! Den ekonomiska situationen kan ha påverkat konsumtionsutvecklingen, men alkoholvarornas pris har inte stigit mer än priset på andra produkter. Fortfarande använder svenska folket 11,3 miljarder kronor om året eller 31 milj.kr. om dagen till alkoholdrycker. Det är onekligen avskräckande, och redan det skulle kunna föranleda hårdare åtgärder. Den ekonomiska situationen tar sig inte uttryck i att folk får mindre pengar. Ett budgetunderskott på 76 miljarder innebär att likviditet går ut till svenska folket. Det måste ju ta vägen någonstans. En del, kanske hälften, går till räntor, men det går till stor del ut till svenska folket. Bilinköpen ökade med 21 26 under mars månad, så man ansåg sig ha råd att köpa bilar också. Jag har redan påvisat effekterna av mellanölsförbudet för Knut Wachtmeister, men han har inte kommenterat det resonemanget. Har det verkligen ingen effekt att en konsumtion av 2,1 liter ren alkohol per person har försvunnit helt och hållet? Jag sade också att starkölskonsumtionen motsvarade 0,2 liter per person och att den tredubblades, men det betyder ändå inte mer än 0,6 liter per person. Jag tycker också att man skall fortsätta upplysningen, men tyvärr har jag ytterst sällan sett förslag från moderata samlingspartiet om att ge mera pengar till upplysning. Men det är bara att hälsa med stor tillfredsställelse om vi nu får ett bra förslag från moderaterna om att öka upplysningen kraftigt under kommande år.

Herr talman! Jag brukar alltid börja mina anföranden i dessa debatter med att instämma med Torsten Bengtson, och det vill jag göra i dag också. Men eftersom jag inte får tillfälle att instämma med Torsten Bengtson i framtiden skulle jag vilja be honom att inte bunta ihop alla moderater, som han stundom gör. Vi tänker fritt i det partiet, och det finns som sagt de som tänker annorlunda än majoriteten även där. Vi är alla bättre än vårt rykte. F. ö. skall jag säga några ord om tullens narkotikabekämpning. Jag vet, herr talman, att det är en truism att säga att narkotikainflödet är ett av våra svåraste och förfärligaste samhällsproblem. Detta gift ödelägger en stor grupp av unga människors liv eller gör dem till människovrak. Med detta för ögonen måste man bedöma de förslag till åtgärder som presenteras. Man måste se frågan i sitt förfärande sammanhang. Jag skall säga något om det som står på s. 18 och 19 i utskottsbetänkandet. Vi är flera som har motionerat om narkotikahundar, eftersom vi har fått veta att de är ett effektivt och oslagbart redskap i jakten efter narkotika. Jag Nr 132 har flerfaldiga gånger sett sådana hundar i verksamhet vid gränsen i Swinoujscie i Polen, och socialutskottet har gjort ett besök vid hundskolan i Sollefteå. I ekonomiskt pressade tider skall man spara, herr talman, men man skall också investera i räntabla företag. Jag menar att verksamheten med narkotikahundar är någonting räntabelt. Det kostar 55 000 kr. att träna en narkotikahund, och den hunden tar sedan narkotika för miljoner — narkotika som tar många människoliv. Handelsdepartementet och statsrådet Björn Molin har nu ingripit på ett förtjänstfullt sätt och gett möjlighet till ytterligare tre narkotikahundar. Därför finner jag min motion 1210 väl tillgodosedd. Det innebär att vi kommer att få ytterligare ett hundekipage i Malmö och ett i Helsingborg, där vi har det stora inflödet av narkotika till vårt land. Utskottsskrivningen är möjligtvis vilseledande, och ordföranden i utskottet kanske skulle kunna förklara det litet bättre. Det talas om ”tre hundekipage till en sambandstjänst i Köpenhamn”. Det verkar som om vi skulle placera hundekipagen i Danmark, och det är inte meningen, men vi skall upprätthålla en samverkan med den danska sidan. Den andra frågan gäller huruvida tullen skall få direkttillgång till polisens allmänna spaningsregister, ASP, och den frågan är oförklarligt nog kontroversiell. Här har vi, herr talman, två statliga verk, där personalen som sysslar med denna fråga har samma funktion, dvs. att avslöja och stoppa narkotikainflödet. De båda verken vänder sig mot samma objekt. Deras uppgift är ensartad, och i den uppgiften skall de självfallet samverka, hålla varandra informerade om beslag och undersökningar. Det finns också avtal om detta mellan tullverket och polisen. Man kan säkert komma längre här, det har jag förstått. Vi är några motionärer som yrkar att också tullverket genom vissa behöriga skall ha tillgång till detta allmänna spaningsregister utan att behöva gå omvägen över polisen och anhålla om uppgifter. När man utför sitt arbete vid gränsen, vid rutinkontroller o. d., skulle man snabbt kunna få nödiga informationer om man hade direkttillgång till detta register. Narkotikasmugglare uppträder ofta två och två eller tre och tre, och då skulle man i en aktuell situation snabbt kunna få reda på huruvida smugglaren brukar komma i sällskap och därigenom göra desto bättre insatser. Och detta skulle kunna ske utan den tidspillan och därmed bättre effektivitet i arbetet än vad fallet nu är. Att byråkratisera en verksamhet som för sin framgång är beroende av snabba ingripanden är förkastligt. Här finns alltså ett effektivt redskap när det gäller att motivera ingripanden, avslöja trafikanter och initiera fortsatt undersökning. Med en strid resandeström är det verkligen inte tid till så mycket telefonerande och många omgångar om något skall ske. Vad skulle hindra att tullen får tillgång till denna resurs, som redan finns? Det kostar inga pengar. Jo, säger man, det är sekretesskäl som är avgörande. Polisen skulle alltså genom sina speciella befattningshavare kunna ha förtroendet att hantera sekretessfrågorna i spaningsregistret, men inte 41 motsvarande chefspersoner i tullverket. Hur tänker man egentligen? Vad bygger man en sådan inställning på? Månne det är byråkratisk prestige? Jag vill upprepa vad jag sade inledningsvis, att man måste se alla åtgärder i det kusliga sammanhang som föreligger, nämligen att narkotikainflödet bara ökar och ökar. Samhällsproblemen växer i takt därmed när det gäller att ta hand om narkotikans offer. Polis och tull har att tackla ett av våra allvarligaste samhällsproblem. Vi har inte råd med prestige eller misstroende. Det är dessa synpunkter, herr talman, som gör att jag även om jag blir ensam från mitt håll yrkar bifall till min motion 2217, som behandlas i det föreliggande betänkandet.
Herr talman! Jag skall något kommentera Mårten Werners yrkande. Han vill alltså att tullen skall få terminalåtkomst. I detta yrkande stöds han av tullstyrelsen. Utskottet har emellertid tagit hänsyn till att datainspektionen och rikspolisstyrelsen avstyrkt tullstyrelsens framställning, bl.a. av sekretesskäl. Rikspolisstyrelsen anser att man skall kunna åstadkomma en effektiv övervakning utan denna terminalåtkomst. När det som nu står olika statliga myndigheter mot varandra tycker jag att det är regeringens sak att noga pröva hur man skall ta ställning. Regeringen har trots allt större möjligheter till överblick än vad vi har här i riksdagen. Jag tycker att det är fel om riksdagen nu föregriper regeringens prövning. Det är mot den bakgrunden som utskottet har avstyrkt bifall till motionerna 2217 och 2246.
Herr talman! Jag förstår att Knut Wachtmeister är försiktig nog att inte gå in på sakfrågan och tycka någonting själv. Men jag skulle vilja fråga: Tror Knut Wachtmeister att verksamheten i detta angelägna ärende — att bekämpa narkotikainflödet — skulle försämras, om tullverket fick tillgång till detta register, så att man där snabbt skulle kunna få de uppgifter man behöver för att fullgöra sitt jobb? Skulle narkotikaspaningen på något sätt bli sämre av det, eller skulle den kanske tvärtom bli effektivare?
Herr talman! Jag tror självfallet inte att verksamheten skulle bli sämre, men det finns andra motiv som skall läggas in i det hela, huvudsakligen sekretesskälen. Det är väl inte så konstigt att utskottet tar intryck, när de båda statliga organen datainspektionen och rikspolisstyrelsen går emot förslaget. Genom datans snabba utveckling har vi i det här landet också fått sekretessproblem, som vi måste ta på allvar.

Herr talman! Jag tycker att man skall tala tyst om sekretessfrågan — det är osmakligt att dra in den. Behöriga befattningshavare inom polisen kan ha förtroendet att hantera sekretessfrågorna, men motsvarande chefspersoner inom tullverket skulle inte kunna få samma förtroende. Hur tänker man i det fallet? Att datainspektionen är försiktig och håller igen är naturligt — det är ju dess jobb. Det är dess uppgift att se till att dataverksamheten inte vidgas, om inte nöden kräver det. Men här kräver nöden det, herr Wachtmeister. Här kräver nöden verkligen en effektivare insats. Det är människoliv det gäller, och det gäller att bekämpa narkotikainflödet. Vi har här kalla fakta, och vi måste sätta in alla de resurser som finns. Men denna fantastiska resurs som dataregistret utgör skall enligt utskottets uppfattning ett stort verk som har till uppgift att bekämpa narkotikainflödet inte ha tillgång till utom genom mellanhänder, som försinkar verksamheten.

Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att anslag om kvällsplenum nu har uppsatts.

Fru talman! Den samordning av alkoholoch narkotikafrågorna som sker i de betänkanden som vi i dag har att behandla och i propositionen från regeringen är mycket bra. Ett tack bör här framföras till socialministern, även om hon för tillfället inte är närvarande i kammaren. Det är just samordningen av dessa båda problem som är en självklarhet för att vi skall kunna få en samlad drogpolitisk översikt och kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga. Det är framför allt tre saker som är aktuella när det gäller alkoholoch narkotikapolitik: information, restriktioner och vård. På informationsoch vårdsidan har det oftast inte varit några större svårigheter att komma fram till gemensamma ståndpunkter. Även om Nr 132 intresset och engagemanget har varierat, har man genom åren varit relativt överens om att något bör hända. Däremot är det först under senare tid, sedan mitten av 1970-talet, som samhällets breda lager verkligen har börjat inse behovet av restriktioner. Inte minst de vetenskapliga undersökningar som har visat vad en ökning av bruket får för effekter på skadesidan har haft betydelse i detta sammanhang. Och i dag är man ganska överens om att det, för att vi skall kunna bedriva en framgångsrik drogpolitik, krävs information, restriktioner och vård. Alla dessa ärenden behandlas inte i de båda betänkanden som nu föreligger, utan det är vissa delar som nu behandlas av den samlade propositionen som regeringen har avlämnat för hela detta område. Att alkoholen är vårt lands i särklass farligaste miljögift och största sociala och medicinska problem råder det inget tvivel om. Här i Sverige kräver alkoholen dagligen i genomsnitt ca 16 människoliv. Av alla 18-åringar som mönstrar för militärtjänst frikallas ca 7 70 från värnplikt på grund av drogmissbruk. I hälften av fallen är orsaken enbart alkohol. På grund av kvinnors alkoholkonsumtion under graviditeten föds det i Sverige årligen 400-500 svårt skadade barn. Vid dödsolyckor i trafiken är alkoholen en bidragande orsak i en tredjedel av fallen. I hälften av drunkningsolyckorna har de drunknade alkohol i kroppen. I diskussionen begränsas ibland alkoholproblemen till att bli en unik svensk företeelse. Det är en i grunden felaktig verklighetsbeskrivning. Alkoholmissbruket är ett växande och svårlöst internationellt problem. Världshälsoorganisationen riktar i en rapport som behandlar alkoholfrågorna en skarp varning till världens länder och framhåller att de alkoholorsakade problemen utgör ett betydande hinder för ländernas samhällsekonomiska utveckling och en stor påfrestning på deras sjukvårdsresurser. Målsättningen för samhällets alkoholpolitik, som fastställdes i riksdagsbeslutet 1977, är att den totala alkoholkonsumtionen måste trängas tillbaka för att skadorna skall kunna minskas. Vetenskapliga forskningar har visat att en fördubbling av den totala alkoholkonsumtionen innebär en fyrdubbling av alkoholskadorna. Eftersom sambandet mellan konsumtion och skador är vetenskapligt bevisat inom alkoholpolitiken, måste den övergripande målsättningen vara att i en första etapp minska den totala alkoholkonsumtionen med en tredjedel, vilket på sikt begränsar alkoholskadorna i ännu högre grad i jämförelse med dagens situation.

kvartalet med drygt 4 26. Därmed har de senaste årens nedåtgående trend dramatiskt brutits. Sedan alkoholskatten senast höjdes i augusti 1980 har den allmänna prisnivån stigit med 18 26. Det betyder att det verkliga priset på alkohol har sjunkit med nästan en femtedel. Riksdagen har flera gånger sagt att prisinstrumentet skall användas aktivt för att pressa tillbaka alkoholkonsumtionen. Jag har i motionen 2247 till detta riksmöte hävdat att vi bör ha en större prisjustering än den som konsumentprisutvecklingen innebär. Utskottet har denna gång uttalat att man inte tycker att det är nödvändigt med så stora prisjusteringar utan vill ta det litet försiktigare. Det är något egendomligt att man har ändrat uppfattning på denna punkt från de skarpa skrivningarna under tidigare år till att nu vilja begränsa det hela. Samtidigt kan sägas att det är positivt att regeringen nu har kommit med en prisjustering på 8 270 från den 1 maj när det gäller spritdrycker och sedan ytterligare en prisjustering på 5 96 från årsskiftet beträffande alla alkoholdrycker. Årliga justeringar av detta slag bör göras i fortsättningen, men de bör då vara större än den som man nu har åstadkommit så att skatterna höjs mer än konsumentprisutvecklingen. När det gäller att stoppa langningen och skärpa ålderskontrollen så vore det nu dags att beslut fattas om införande av en obligatorisk inköpsregistrering som datorbaseras. Då krävs också ett speciellt inköpskort som varje kund har med sig vid varje inköpstillfälle. Inköpsregistreringen är ett enkelt och säkert system för både konsumenter och försäljningspersonal. Ett sådant rikstäckande system skulle automatiskt ge t.ex. ålderskontroll, inköpstillfälle och inköpsplats samt alkoholmängd och typsort. Det skulle vid behov kunna kompletteras med generella eller individuella inköpsbegränsningar inom ramen för samma datorbaserade inköpsregistrering. Detta system skulle vidare ge en effektiv kontroll och registreringsmöjlighet, som inte innebär någon förändring i sak för den vanlige konsumenten/kunden men som blir ett förödande vapen mot den växande samvetslösa langarmaffian. Dessa sociala samhällsmarodörer, som antingen för egen ekonomisk vinning eller i missriktad föräldraomsorg är beredda att skaffa alkohol till minderåriga, skulle äntligen stoppas. I propositionen, som följs av utskottet, redovisas en skärpt inställning till den skattefria handeln med alkohol i viss utlandstrafik. Behovet av en mera restriktiv syn på den s.k. turistspriten har också tidigare påtalats av riksdagens skatteutskott. Den nuvarande formen av skattefri alkoholhandel i form av s.k. turistsprit är inget annat än en laglig form av skatteflykt. Betydande skatteintäkter undandras årligen statskassan på detta sätt. Nödvändigt är att all alkoholinförsel i Sverige beskattas i sin helhet, oavsett om systembutiker finns på land, till sjöss eller i luften. Jag har berört också detta i motion 2247, och jag yrkar bifall till motionens yrkande 5, att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagändring så att alla alkoholdrycker i fortsättningen skall beskattas vid införsel i Sverige. Alkoholen är beklagligtvis en traditionsbunden del av vårt västerländska kulturmönster, som i en medmänsklig samhällsgemenskap inte kan fortsätta att hyllas, utan nu äntligen måste avglorifieras. Då är det viktigt att första Nr 132 alternativet vid all servering är alkoholfritt. Detta bör vara en självklarhet vid Onsdagen den servering i alla restaurangmiljöer och vid andra liknande tillfällen. Den 28 april 1982 offentliga representationen måste i sin helhet göras alkoholfri, och avdrags rätten för enskildas representation bör i fortsättningen inte få innefatta Alkoholoch naralkoholdrycker. fr.o.m. 1981 gäller vissa begränsningar, nämligen spritfri kotikamissbruket, statlig representation och slopad avdragsrätt för vin och sprit i enskild representation. Det är cyniskt att skattemedel i ett välfärdssamhälle som vårt skall kunna användas för konsumtion av ett miljögift som alkohol. Även denna fråga har berörts i motion 2247, och jag beklagar att utskottet inte har velat tillstyrka motionens förslag i denna del. Utskottet borde ha kunnat uttala att samma regler skall gälla för statlig representation som för avdragsrätt när det gäller alkoholhaltiga drycker vid enskild representation. Fru talman! Åtskilligt mer finns att säga när det gäller de frågor vi nu diskuterar, men låt mig till sist bara framhålla att det är vår gemensamma uppgift att i solidaritet med de alkoholskadade människorna vidta kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med vårt lands i särklass farligaste miljögift, som också orsakar vårt största sociala och medicinska problem, nämligen alkoholen. Dessutom har vi övriga droger, såsom narkotika och andra berusningsmedel, som ofta på kort tid får förödande verkningar för de människor som konsumerar dessa droger. Trots detta är alkoholen det helt dominerande problemkomplexet, spritt till alla delar av vårt samhälle och alla grupper av människor. De starkare måste i solidaritet med de utslagna alkoholskadade och de övriga drogberoende människorna vara beredda att acceptera inskränkningar i sin egen frihet för att de svagare inte skall uteslutas ur vår totala samhällsgemenskap. Därför bör grundmålsättningen i det här sammanhanget vara att begränsa alkoholkonsumtionen och helt utrota narkotikahanteringen. I den del av betänkandet som behandlar narkotikamissbruket föreslås att ytterligare resurser skall anslås för att komma till rätta med spridningen av narkotika, bl.a. genom att få en bättre kontroll vid våra tullstationer. Förslagen från handelsdepartementets sida måste här hälsas med största tillfredsställelse. Utöver det yrkande jag framfört när det gäller motion 2247, yrkande 5, vill jag beträffande narkotikamissbruket yrka bifall också till reservation nr 7, punkten b. Mitt yrkande avser alltså reservationens yrkande b, som gäller dataterminaler vid tullverket för att öka möjligheterna att bekämpa spridningen av narkotika. I övrigt kan jag ansluta mig till utskottets hemställan och som mångårig motionär understryka vikten av att lördagsstängningen av systembutikerna nu förverkligas.

Fru talman! Proposition 143 innehåller bl.a. ett lagförslag som berör tillstånd att servera alkoholdrycker. Det är positivt att man försöker förändra 49 nuvarande regler för att komma till rätta med de oegentligheter som finns, men det är beklagligt att man sedan inte i utskottsbehandlingen vill ta steget fullt ut och tillgripa även de förslag till förändringar som finns i de socialdemokratiska motionerna. Imotion 2191 har vi hemställt om att riksdagen hos regeringen begär att de fackliga organisationer som är verksamma inom branschen jämställs med de föreslagna uppgiftslämnande myndigheterna vid uppgiftslämnandet om misskötsamhet som underlag vid bedömning om tillståndsgivning. I denna motion har de socialdemokratiska ledamöterna i skatteutskottet instämt. Utskottsmajoriteten däremot har avstyrkt bifall till motionen med motivering att om de fackliga organisationerna får komma till tals, så borde även arbetsgivarsidans företrädare höras och att detta skulle leda till onödiga komplikationer och tidsutdräkt utan att för den skull garantera förbättrade informationer till beslutsfattarna. Motiveringen till avslag på motionen är utformad på ett sätt som förbryllar mig. Givetvis har vi som motionärer ingenting emot att även arbetsgivarsidans representanter skall höras vid bedömning av tillståndsgivning. Tvärtom är min grundtanke med motionen att såväl arbetsgivarsom arbetstagarsidans fackliga organisationer skall vara uppgiftslämnare. De seriösa företrädare som finns på båda sidor om det sedvanliga förhandlingsbordet skulle, enligt vårt sätt att se detta, enbart bidra till att få fram så informativa och korrekta uppgifter som det är möjligt att få. Jag anser att det är otvivelaktigt att man inom organisationerna besitter information och kunskaper som borde vara till stor nytta vid bedömningen rörande serveringstillstånd. Denna unika tillgång borde man inte avsäga sig på detta sätt. Utskottet pekar på länsstyrelsens åliggande att verkställa så grundlig utredning som möjligt och på att de fackliga organisationerna frivilligt kan informera länsstyrelsen om alla omständigheter av betydelse i ärendena. För att ta det sistnämnda först: Hur skall det praktiskt gå till när de fackliga organisationerna skall informera på ett s.k. frivilligt sätt? De har ju ingen möjlighet att veta vilket ärende som är under behandling. Att ständigt och jämt informera länsstyrelsen om alla bekymmer skulle vara helt omöjligt. Till det förstnämnda: För att få en så grundlig utredning som möjligt borde det inte vara slumpmässigt om länsstyrelsen hör arbetsmarknadens parter i ärendena. Det borde vara regel och kunna genomföras parallellt med i propositionen angivna myndigheter och därför inte ytterligare fördröja ärendebehandlingen. För att få denna regelmässighet behövs bestämmelser så att alla länsstyrelser kommer att behandla serveringstillståndsärenden lika. Med hänvisning till vad som här anförts yrkar jag bifall till reservation nr 4 till skatteutskottets betänkande nr 50. I övrigt yrkar jag bifall till reservation 2 i samma betänkande, då jag befarar att en permanent lördagsstängning av systembutikerna redan nu skulle inspirera langarnas aktiviteter och ge en allmänt negativ effekt. Låt oss få en försöksperiod på förslagsvis ett år, så att vi efter den tiden kan göra en grundlig utvärdering och inte med detsamma ge langarna en chans. Jag instämmer också i reservationen till skatteutskottets betänkande nr 52.

Fru talman! Mårten Werner har i ett engagerat anförande talat till förmån för sin motion att tullverket bör ges direkt tillgång till det spaningsregister som polisen har och som kallas för allmänna spaningsregistret, förkortat ASP. Tullverket har gjort en framställning till regeringen om att få ta del av detta register. I yttranden över framställningen har rikspolisstyrelsen och datainspektionen avstyrkt framställningen. Nu kan man naturligtvis, som Mårten Werner gör, säga att rikspolisstyrelsens avstyrkande kan grundas på någon sorts byråkratiska synpunkter och på en önskan att inte släppa in någon annan i sina egna register. Men datainspektionen har ju bl.a. till uppgift att skydda oss mot integritetskränkningar när det gäller datafrågor. Det finns därför anledning att ta allvarligt på frågan om tillgång till ASP. Det skall sägas att ASP är ett av de mest integritetsfarliga register som vi har i vårt land. Av den anledningen har rikspolisstyrelsen omgärdat användningen av detta system med mycket starka restriktioner. I en stad som Eskilstuna är det t.ex. bara en enda polisman som har möjlighet att gå in i detta register, och i en stad som Malmö — Mårten Werners hemstad — är det tre polismän som har den möjligheten. Mårten Werner säger: Inte kan det vara särskilt farligt om någon enstaka ansvarig tjänsteman inom tullverket också får tillgång till detta register. Nej, jag misstror inte någon inom tullverket, under förutsättning att man där får samma utbildning och samma föreskrifter som gäller för polisen i det här sammanhanget. Men jag vill understryka att varje vidgning av den personkrets som har tillgång till registret innebär en ökning av integritetsfaran — och det är en sådan ökning som det gäller att förhindra. Vi sysslar numera rätt ofta med sådana här frågor. Men riskerna med narkotikainförsel och narkotikaanvändning och riskerna att skada integriteten är inte riktigt jämförbara storheter. Det går inte att säga att narkotikan medför de och de dödsfallsriskerna och att det sedan finns några andra, litet mer ogripbara integritetsrisker, utan vi får fråga oss: Hur vill vi ha ett samhälle där det finns risk för att de nödvändiga uppgifter som samlas in av myndigheter sprids i alltför stor utsträckning? Om man använder sig av datauppgifter på ett alltför onyanserat sätt kan det föra mycket långt. Det har inte saknats exempel på folk som säger: Vi kan väl utnyttja datan för att inhämta de och de uppgifterna, t.ex. för tillvaratagande av fiskala intressen — den som har rent samvete har ju ingenting att frukta. Men vill vi verkligen att uppgifterna skall kunna inhämtas på detta sätt? Det är det som denna fråga handlar om. Mårten Werner frågar skickligt Knut Wachtmeister: Det blir väl inte sämre om även tullen får del av detta register? Och Knut Wachtmeister faller snällt i fällan och säger: Nej, jag tror inte att det blir sämre. Men vi har faktiskt erfarenheter på det polisiära området av att det blir sämre när flera organ kan hantera samma fråga. Vi har ett exempel här från Stockholm som anknyter till narkotikan: rikskriminalen och Huddingepolisen sysslar med narkotika, och inom Stockholm har det också funnits en särskild narkotikagrupp. Alla dessa grupper kan råka gå in i samma ärende från olika håll och börja nysta — och det är till skada för spaningen i ärendet. Det är risker som kan uppkomma i detta sammanhang.

Fru talman! Jag förstår Bertil Lidgards synpunkter vad gäller datainspektionen. Det är dess uppgift att se till att vi inte vidgar möjligheten till missbruk av sekretessen. Men vi här i riksdagen har att göra den politiska bedömningen. Det är inte för nöjes skull som tullen har begärt anslutning till ASP. Det är för att kunna lösa sina uppgifter i samband med det förfärande samhällsproblem som vi brottas med på alla sätt. Därför kan jag inte förstå att man skulle förvägra en myndighet som har samma funktion, som är riktad mot samma objekt och som skall lösa samma problem, samma resurs som den andra myndigheten har. Jag kan inte se det på annat sätt än att man inte har tilltro till den tullpersonal som skulle hantera detta. Det skulle vara folk med just den utbildning som Bertil Lidgard efterlyser för befattningshavare på högre nivå. Bertil Lidgard tar som exempel hur man i Stockholmstrakten arbetar på skilda håll så att det blir ineffektivt. Ja, det är klart att det måste bli ineffektivt om man inte har kommunikationer — om man inte begriper så mycket, att man är jobbare på samma bygge, att man måste hjälpas åt och att man skall informera varandra. Det har man avtal om mellan polis och tullverk. Följde man det skulle man inte behöva komma i en sådan situation att man dubbelarbetade eller ovetande gick in i varandras arbetsuppgifter. Jag kan inte finna annat än att det blir effektivare, att man spar tid och att man får snabba insatser från tullens sida genom ett samarbete. Det i sin tur hjälper oss att lägga beslag på mer av det hemska gift som skjutsas in över våra gränser.
Fru talman! Mårten Werner har fel när han säger att tullen och polisen har identiska arbetsuppgifter. Vore det han säger rätt, har vi organiserat det hela felaktigt. Vi skall inte ha två myndigheter som sysslar med samma sak. De har inte identiska uppgifter, Mårten Werner. Det är tullens uppgift att hindra att narkotikan kommer in i landet, det är polisens uppgift att ta hand om den narkotika som har kommit in i landet. Det är den grundläggande skillnaden. Därutöver finns det, som Mårten Werner sade, ett avtal mellan rikspolisstyrelsen, generaltullstyrelsen och riksåklagaren om hur man skall samverka och samarbeta. Såvitt jag vet har detta samarbete fungerat bra på det lokala planet. Om det för ett antal år sedan
Fru talman! Det är klart att man kan säga att tull och polis inte har exakt samma uppgifter. Polisen har ett mycket större fält. Tullens arbetsuppgifter ligger dock inom detta fält, om också inte precis på samma punkt. Tullen bevakar våra gränser och skall där göra sin insats, polisen arbetar litet innanför. Men det är bara olika länkar i samma kedja. Verksamheten har samma objekt, och man måste samverka för att det skall ge resultat. Man måste ha tillgång till de resurser som finns. Jag kan inte se det annat än som samhällsekonomiskt slöseri att man undanhåller en så betydelsefull grupp som tullen tillgång till ASP-registret.
Fru talman! Jag skulle vilja påpeka för Mårten Werner att tullpersonalen har en befogenhet som polispersonalen inte har i det här sammanhanget. Tullpersonalen kan ta undan vilken gränspasserare som helst och visitera vederbörande. Det behöver inte föreligga någon misstanke. En polis kan aldrig, varken i tullen eller någon annanstans, visitera någon som han skulle vilja titta litet närmare på. Jag vet att det finns tankar om att polisen borde ha en sådan möjlighet till visitering. Jag kan försäkra Mårten Werner om att jag aldrig kommer att medverka till en sådan lösning, bara för att tullpersonalen händelsevis har den rättigheten.